Fru talman! I en av dagens tidningar kan man läsa följande mening: ”Att riksdagen i dag kan besluta om en extra basbeloppshöjning beror paradoxalt nog på att alla partier är oeniga.” Den iakttagelsen är korrekt i voteringsteknisk mening. I sak vore det dock mer rätt att säga att orsaken till att dagens överläggning om pensioner med all säkerhet får en för de flesta pensionärer positiv utgång är att fyra av riksdagens partier är eniga i huvudfrågan, nämligen just att pensionärerna bör få en förbättring. Detta har lett till att partierna i utskottet inte har velat utnyttja den möjlighet som i och för sig fanns att åvägabringa en majoritet mot regeringens förslag om en basbeloppshöjning. Det fanns en sådan majoritet — det framgår av motionerna. Men önskemålen om vad som skulle görasistället gick vitt isär. Jag tror att vi alla har varit överens om att det är fel att utnyttja en sådan situation till att åstadkomma en voteringsteknisk utgång som inte går i stycke med de intentioner som vi faktiskt har haft. Det har alltså förelegat fyra olika förslag om hur pensionerna bör förbättras just nu. De två förslag som ligger varandra närmast är regeringens proposition om en extra basbeloppshöjning med 400 kr. från den 1 juli i år och moderata samlingspartiets partimotion i ärendet, av vilken framgår att vi inte vill gå med på en uppräkning av basbeloppet från den 1 juli men att vi ställer oss positiva till just den tekniken ett halvt år senare, när vi enligt den ordning som vi enats om normalt räknar om basbeloppen. Motiven till att vi moderater har velat acceptera den tekniken och inte någon av de andra som har föreslagits när det gäller att tillföra pensionärerna mer pengar är flera. Ett av de viktigaste — kanske det viktigaste — är att vi anser att den teknik som användes 1982, då pensionärerna fick göra sin ofta omtalade uppoffring i samband med devalveringen av den svenska kronan, redan från början var felaktig och olämplig. Det är bra att vi nu tar ett steg för att utplåna den skönhetsfläcken. I och för sig har samma teknik använts en gång tidigare av en regering med annan politisk sammansättning, men den blir inte bättre för det. Om man nu finner, som man fann den gången, att landet inte har råd med fullt så stora pensioner som skulle ha blivit följden om ingen åtgärd hade vidtagits, menar jag att det är fel att så att säga fiffla med själva mätinstrumentet, basbeloppet. Ett hederligt sätt att hantera det är att låta basbeloppet korrekt visa prisutvecklingen och att sedan, om så behövs, justera de procentsatser av basbeloppet varmed pensioner utgår. Men så gjorde man alltså inte. Denna hantering är jämförbar med hur det skulle se ut om vi en dag plötsligt kom underfund med att vi i Sverige inte har råd att bygga fullt så stora hus, utan att de bör vara litet mindre. Det går då ut en ukas från riksdag och regering att fr.o.m. ett visst datum skall alla tumstockar kapas med 10 cm, och så blir husen mindre. Ingen skulle komma på idén att göra det, men det var den tekniken som användes när basbeloppet kapades i stället för att reglerna ändrades för hur pensioner skall räknas ut i förhållande till basbeloppet. Därför är det bra att det nu tas ett steg, även om man inte kommer hela vägen, mot att utplåna den skönhetsfläcken. Vi moderater har däremot inte velat gå med på att denna förändring skall gälla från den 1 juli. Det finns flera skäl till det. Ett skäl — ett relativt formellt skäl — är att riksdagen faktiskt har beslutat att omräkning av basbelopp görs en gång om året, den 1 januari. Vi ser ingen anledning att nu gå ifrån det. Ett annat skäl är att övriga förbättringar av pensionerna som skall komma andra grupper av pensionärer till del, nämligen de som inte får så mycket genom basbeloppsuppräkningen, skall träda i kraft den 1 januari. Om de ofta åberopade s.k. sämst ställda får vänta till den 1 januari är det ringa rättvisa i att även de som till äventyrs är något bättre ställda får en förbättring ett halvt år tidigare. Det är också en fråga om finansiering, och jag skall återkomma till den.

Därmed bortfaller ett halvt års finansiering på den vägen, och det är ytterligare ett skäl till att vänta med den utgift som skulle finansieras. Detta sammantaget och en del annat har alltså gjort att vi moderater föreslår riksdagen att avslå förslaget om en extra basbeloppsuppräkning den 1 juli och i stället ge regeringen till känna att en sådan uppräkning bör göras i anslutning till ordinarie omräkning av basbeloppet vid årsskiftet. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation 1. Jag vill också gärna säga några ord om finansieringen. Det har förts många debatter om pensionärer och pensionärers pengar det senaste halvåret. Här togs in en stor extra skatt, kallad engångsskatt på pensionssparande, kallad pensionsskatt, kallad allt möjligt. Regeringen motiverade skatten med att pengarna behövdes för att förbättra situationen för pensionärerna. I den omgången gällde det de sämst ställda pensionärerna. Sedan erinrade man sig att det fanns ett äldre löfte till pensionärerna som stred mot detta, nämligen löftet att alla pensionärer skulle få kompensation för basbeloppsfifflet 1982. De två löftena gick inte ihop, och så blev det som det blev — man tvingades välja det ena. Det var en situation som jag inte avundas regeringspartiet men som jag egentligen inte behöver lägga mig i. Klart var i alla fall att motivet för den s.k. pensionsskatten var att pengarna behövdes till pensioner. Hur går det nu med det? Ja, riksdagen skall i dag besluta om förbättringar av pensioner. Basbeloppsuppräkningen är kostnadsberäknad till 1 740 milj.kr. om året. Sedan kommer det ett annat paket, som handlar om att de kommunala bostadstilläggen till pensionärer skall förbättras. Det kommer enligt de senaste beräkningarna — om det nu är de sista, eftersom de i ett par omgångar har visat sig vara felaktiga — att kosta statskassan 577 milj.kr. Vi ligger alltså i runda tal omkring 2 300 miljoner. Hur finansieras då de? Mer än hälften av basbeloppsuppräkningen berör ATP och finansieras ur AP-fonderna, vilka i sin tur kommer att behöva kompenseras genom höjd arbetsgivaravgift. Det är 910 milj.kr. av de 1 740. Sedan har vi 540 milj.kr. från det fria sjukhusåret. Nu blir det inte 540 miljoner utan kanske 500 eller 450. Det vet ingen riktigt ännu. Men sammanlagt kommer ur de två källorna - ATP och besparingar på pensionärernas bekostnad — ca 1,5 miljarder av de dryga 2 miljarder som dagens reform kostar. Resten skall då förmodas komma från pensionsskatten, vilket vi inte säkert vet, eftersom vi inte kan öronmärka pengar på det sättet. Men det bör i alla fall stå klart, att vi inte behövde en extra skatt som ger någonting på mellan 1 500 och 2 200 milj.kr. om året för att finansiera dagens reformer! De finansieras på annat sätt. Dessutom kommer ytterligare en del tillbaka. Just genom att man använder metoden att lägga en del på basbeloppet höjs den beskattningsbara inkomsten för de s.k. bättre ställda pensionärerna — och så tar staten tillbaka ytterligare några hundra miljoner kronor. Slutresultatet blir att det mesta av pengarna från dens.k. pensionsskatten, som vi slogs så hårt om, blir kvar som ett netto i finansministerns kassakista och inte alls går till några pensionärer, vare sig de sämst ställda eller några andra. I det här betänkandet tas också upp en hel del andra frågor. Jag skall inte uppehålla mig mer vid frågan om det kommunala bostadstillägget. Där är utskottet nästan enhälligt om hur förbättringen skall bli — och jag hoppas att det också gäller riksdagen. Vi behöver således inte argumentera om det, men det finns en del andra frågor att diskutera. Bl.

Nu har frågan börjat röra sig i rätt riktning. Det blir nu klart att åtminstone änkorna efter dessa undantagandepensionärer i fortsättningen kommer att slippa lida för sina avlidna mäns eventuella försummelser. Utskottet har också enhälligt uttalat att pensionsberedningen lämpligen bör titta på hur dessa stackars människor egentligen har det, som försöker släpa sig fram på 2 000 kr. i månaden. Jag förmodar, att när utskottet ber pensionsberedningen att ta den titten är avsikten att göra någonting åt det förr eller senare. Men det är litet bråttom! Det gäller här en begränsad grupp, som inte fylls på med några nya årgångar. Brutalt uttryckt dör de helt enkelt undan. Om vi inte snart gör någonting åt detta kommer de flesta att gå bort utan att få uppleva att orättvisan rättas till. Jag vill alltså yrka bifall till den reservation som talar om att vi skall införa pensionstillskott för undantagandepensionärerna. Det finns en annan egendomlig effekt i detta sammanhang. När man utmäter kommunala bostadstillägg beräknas de med hänsyn till pensionärernas inkomster. Fullt bostadstillägg får den som bara har folkpension, grundpension och pensionstillskott. Den som har mer — ATP eller något annat — får en ganska kraftig minskning av bidraget. Det må vara riktigt, men det märkliga med undantagandepensionärerna är att deras bidrag minskas med hänsyn till en inkomst som de inte har men som man påstår att de under vissa omständigheter kunde ha haft! Det tycker vi är ännu konstigare och vill alltså ändra även på detta. Den biten behandlas i reservation 19. Fru talman! Vi har också en del synpunkter på efterlevandepensioneringen, men vi behöver inte orda mycket om den i dag. Vi kommer senare att ta ställning till den och vi moderater har velat skicka med en hälsning om hur den pensionsberedning som håller på med ärendet bör ta i den frågan. Huvudinnehållet är helt enkelt att man skall säkra människor mot att få sina ekonomiska förhållanden omstörtade på ett sätt som de inte är i stånd att själva göra någonting åt. Man skall få övergångsvillkor som är rimliga oavsett hur det går med pensionerna i övrigt. Fru talman! Jag kan nöja mig med detta och som en sammanfattning yrka bifall till reservationerna 1, 5, 7, 11, 12 och 19 och, under de förutsättningar som finns angivna i reservationstexten, också till reservationerna 13 och 14, allt till socialförsäkringsutskottets betänkande 10.

Fru talman! Ett rättfärdigt samhälle måste erbjuda sina gamla ekonomisk trygghet på ålderdomen. Efter ett långt och ofta slitsamt liv skall man inte behöva vända på slantarna. Pensionerna skall räcka till, ge standardtrygghet och bygga på ett hållfast system. Under de borgerliga regeringsåren steg realvärdet av pensionerna för folkpensionärer utan ATP med 18 96. Det demonstrerade vår vilja att även i en djup ekonomisk kris värna om de pensionärer som har det ekonomiskt svårast. Men ekonomisk trygghet är inte det enda vi skall erbjuda pensionärerna. De har också rätt att bli betraktade som individer med integritet och egna önskemål, inte som ett enda grått kollektiv bara för att de passerat 65-årsgränsen. De har rätt att begära valfrihet i äldreomsorgen, rätt att bo kvar i den gamla bostaden, i servicehus eller på ålderdomshem, rätt att få ett eget rum om de så önskar när de måste tas in på långvården. De viktigaste reformer vi i dag har att genomföra för pensionärerna i Sverige gäller detta område. En utveckling i stället för avveckling av ålderdomshemmen, rätten till eget rum, det är reformer som vi i folkpartiet nu prioriterar. Socialdemokraternas politik gentemot pensionärerna uppfyller inte berättigade krav på ordhållighet och konsekvens. Det beslut kammaren i dag skall fatta om pensionerna har en lång och trist förhistoria. För det första: Före valet 1982 lovade socialdemokraterna att pensionerna skulle vara värdesäkrade helt och fullt. Genast efter valet bröt socialdemokraterna det löftet i samband med devalveringen. Devalveringen var naturligtvis planerad redan före valet, och man visste därför att ett av de fyra ”heliga” löftena inte skulle hållas. Med tanke på den omfattande pensionsdebatt som fördes i valrörelsen förtjänar det trots allt att påpekas att basbeloppet 1987 skulle ha varit 300 kr. högre om de regler som infördes av trepartiregeringen 1980 hade fortsatt att gälla. För det andra: Pensionsskatten. Det är ju egentligen inget tillskott till pensionärerna som vi i dag diskuterar. Det regeringen gör är att ta med ena handen och ge tillbaka med den andra. Ta med pensionsskatten och ge med basbeloppet. Resultatet blir en helt godtycklig omfördelning bland pensionärer och pensionssparare. Det är inte särskilt heroiskt. Direkt utmanande blir det när man erinrar sig vilket ingrepp i enskilda människors långsiktiga sparande som pensionsskatten utgör. O Pensionsskatten är hög. Den tar 7 96 av dagens pensionssparande och därmed 7 2 av all framtida avkastning. Oo Den är i praktiken retroaktiv. Oo Den skapar därmed osäkerhet inför framtiden. Vilka andra typer av sparande tänker regeringen slå till mot? O Den är inte generell utan slår slumpmässigt mot vissa grupper men inte mot andra, mot privatanställda men inte mot offentliganställda, mot anställda i små företag men normalt inte mot anställda i stora företag, mot dem som sparat långsiktigt men inte mot dem som sparat kortsiktigt. Och den slår hårdare mot dem som haft dålig avkastning än mot dem som haft bra avkastning. För det tredje: I höstens regeringsdeklaration lovade regeringen att pengarna oavkortat skulle gå till de sämst ställda pensionärerna. Även det löftet har svikits. Vi i folkpartiet motsatte oss pensionsskatten. Därför kan vi inte heller stödja den höjning av basbeloppet som pensionsskatten är avsedd att finansiera. Vi menar att pensionsskattepengarna — när de nu drivs in — inte skall förstärka statskassan. Vi menar att pengarna i stället borde hållas inne över nästa val. Då skulle väljarna få tillfälle att ta ställning till skatten. Inkomsterna från skatten skulle t.ex. kunna sättas in på särskilda konton på riksbanken. Då skulle en återbetalning bli möjlig. Det blir den inte om pengarna förbrukas, som utskottsmajoriteten har föreslagit. I så fall är saken avgjord. Som Nils Carlshamre redogjorde för blev ett gemensamt agerande för avslag i kammaren inte möjligt. Vår gemensamma kritik mot pensionsskatten kvarstår likafullt, liksom vår oro för nya, liknande ingrepp i framtiden. Skall vi utfärda löften om förbättringar av pensionärernas förmåner måste vi veta hur de skall betalas, veta att de kan betalas på ett anständigt sätt — inte med en godtycklig och grovt tillyxad pensionsskatt — och veta vad som är viktigast och vad som får vänta och redovisa dessa prioriteringar öppet. Det är bara då vi politiker kan se väljarna i ögonen. Det är så vi i folkpartiet har försökt närma oss den här pensionsfrågan. I dag har vi fortfarande chansen att fatta ett beslut som gör det möjligt att återföra pensionsskattepengarna till deras ursprungliga ägare, pensionsspararna. Låt oss göra det! Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Fru talman! Jag ber också att med några ord få beröra de andra reservationer som vi från folkpartiets sida avgivit. Reservation 6 gäller pensionstillskott vid undantagande från ATP. Före 1982 fanns ju möjlighet att anmäla undantagande från ATP för främst vissa företagare. De som begärde sådant undantagande och som därefter inte heller begärt inträde i ATP-systemet får nu inget pensionstillskott. Samtliga borgerliga partier är eniga om att många av dessa undantagandepensionärer i dag har en bekymmersam tillvaro. Folkpartiet föreslår därför att pensionsberedningen skall få tilläggsdirektiv att utreda den frågan och återkomma med förslag till förbättrade förmåner för dessa grupper. Jag konstaterar dessutom att vi häromdagen fick det förslag som vi väntat på, som vi i folkpartiet tog upp i en motion i fjol och även i år och som gäller des.k. undantagandeänkornas möjlighet att få pensionstillskott.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 Systemet kan medföra orättvisa konsekvenser för de kvinnor som under en längre tid vårdat barn i hemmet. Vid en pensionering eller skilsmässa blir konsekvenserna att den make som haft den större förvärvsinkomsten har skaffat sig ett bättre pensionsskydd än andra maken, vilket från rättviseoch jämställdhetssynpunkt är otillfredsställande. Vi i folkpartiet anser att pensionsberedningen bör få i uppdrag att undersöka möjligheterna att åtgärda den ekonomiska ojämlikhet som skapats mellan kvinnor och män och att därvid även pröva frågan om giftorätt till ATP-poäng. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 8. I motion 327 har Maria Leissner och Charlotte Branting tagit upp frågan om ATP-poäng för vård av barn. Enligt tillgänglig statistik minskade antalet försäkrade som utnyttjade rätten till ATP-poäng för vård av barn från 15 250 år 1982 till 3 620 år 1984. Statistiskt sett torde ca 50 000 ha möjlighet att utnyttja den förmånen. Centern och vi anser att det är anmärkningsvärt och att en utredning bör tillsättas för att se över orsakerna till det låga utnyttjandet. Jag yrkar därför bifall till reservation 10. När det gäller reservation 12 om inkomstprövning av änkepension nöjer jag mig med att endast yrka bifall till denna, utan att närmare gå in på motiveringen. Jag förutsätter nämligen att Karin Israelsson kommer att utveckla skälen närmare. I reservation 19 är vi från borgerligt håll överens om att den orättvisa som drabbar undantagandepensionärerna genom att de inte får något eller ett reducerat kommunalt bostadstillägg bör rättas till. Jag yrkar därmed bifall till reservation 19. Fru talman! Får jag så uttala min tillfredsställelse över att ansökan om pension nu kommer att slopas. Vi från folkpartiet lade nämligen fram en motion i fjol som tog upp ett sådant krav. Det är bra att pensionärerna inte längre skall behöva ansöka om en rättighet de har. Till sist vill jag också uttala min tillfredsställelse över de förbättringar som många pensionärer nu får när det gäller det kommunala bostadstillägget. Det höjda KBT kommer främst dem till del som inte har ATP eller en låg sådan eller dem med pensionstillskott. Detta är helt i linje med vad vi i folkpartiet vill. Vi vill prioritera de pensionärer som har de lägsta pensionerna, så att de får den största standardhöjningen.

Fru talman! Sveket mot pensionärerna har blivit en följetong. Rättvisan och solidariteten mellan pensionärerna som angavs som skäl för ATP reformen har visat sig vara det allra största sveket. Kvinnorna blev de stora förlorarna. De med små inkomster under de verksamma åren har förblivit de sämst ställda pensionärerna när pensionsförmånerna faller ut. Besvikelsen bland dessa grupper är stor när de ser hur samhället värderar deras arbetsinsatser. För de kvinnor som vårdat barnen och skött hemmet och arbetat deltid kommer det som en stor chock att just detta arbete ej gav någon utdelning från trygghetspaketet. Om de dessutom är gifta med män som inte varit anslutna till ATP-systemet blir straffet hårt. Nu ligger på vårt bord en proposition som skall lösa en del av den orättvisan. Men detta gäller bara en liten grupp. Denna verklighet borde ha uppenbarats någon gång för dem som försvarar nuvarande ATP-system med utgångspunkt från rättvisa och solidaritet. Tack vare de borgerliga regeringarnas insatser har klyftorna mellan pensionärer med ATP och pensionärer med enbart folkpension och pensionstillskott suddats ut, dock inte fullständigt. Profilen har emellertid klart förbättrats. Det vill vi från centerns sida kalla en verklig satsning för att utjämna orättvisor och visa solidaritet. ATP-systemet har väl om något visat sig vara en klasslagstiftning, där inkomstklyftor har behållits och förstärkts på ett övertydligt sätt. Detta blev det stora sveket, men tyvärr inte det enda sveket mot de sämst ställda pensionärerna. De stora löftena om åtgärder för att förbättra pensionärskollektivets förmåner har visat sig i realiteten bli något helt annat. Det senaste exemplet skall vi behandla här i dag. Det gäller löften som inte infrias. Blivande pensionärers försäkringspengar tas in till statskassan för att sedan fördelas till de s.k. sämst ställda pensionärerna. Vi anser att det inte ens hade funnits behov av att ta dessa pengar. Vi har i stället anvisat andra medel för att verkligen åstadkomma förbättringar för dem som har det svårast ekonomiskt. Det högsta tillskottet kommer att gå till dem som har de högsta pensionerna. Det är resultatet av att basbeloppet höjs. Det underlaget höjer ersättningsnivån för dem som har den högsta pensionen. Naturligtvis kan man lätt göra på detta sätt, eftersom ATP inte betalas ut över statsbudgeten, utan det är AP-fonderna som får betala dessa insatser. Nu har man genom snabba klipp och god penningplacering lyckats behålla fondernas storlek detta år, men inför framtiden finns det orsak att se över fondernas uthållighet. Att man höjer basbeloppet brukar vara en följd av att prisnivån förändrats, så att det krävs förändringar i basbeloppssystemet som kompenserar bl.a. pensionssystemet för kostnadsökningar. Så brukar ske vid årsskiftet. Nu frångår regeringen detta och ger ett tilläggsbelopp som skall beräknas som ett basbelopp när detta skall höjas vid nästa årsskifte. Effekten blir den jag påtalat: höginkomsttagare bland pensionärerna erhåller mest och den som har enbart folkpension och pensionstillskott får minst. Från centerns sida har vi i vår motion krävt en annan fördelning av de förbättringar som pensionärerna behöver. Vi ser det som den verkliga rättvisefrågan att ge dem med låg inkomst en förbättring. Samtidigt vill vi förbättra pensionstillskotten. Folkpensionens grundnivå bör höjas med en procentenhet till 97 96 av basbeloppet och pensionstillskottet för ålderspension med två procentenheter till 50 26 av basbeloppet. Förtidspensionärernas pensionstillskott vill vi höja med fyra procentenheter till 100 26 av basbeloppet. Utskottets majoritet anser att vårt förslag inte skulle gynna låginkomsttagare. Men sanningen är helt klar när det gäller den fördelningspolitiska profilen, att vårt förslag ger mera till dem som vi anser vara de sämst ställda pensionärerna. Att skatteeffekten inte skulle ge mera till höginkomsttagare talar väl för att det är helt fel att hålla på att transportera ut stora mängder pengar som man sedan tar tillbaka. Det talar ju ännu mera för vårt förslag, att ge alla en grundpension, lika för alla, och att den enskilde sedan fick ta ställning till ett extra stöd i form av en tilläggspension. Det vore mycket intressant att få höra socialdemokraternas definition av de sämst ställda pensionärerna. Det var ju de som skulle kompenseras. Den kompensationen blev i stället att de skulle fråntas friåret i sjukvården, vilket betyder en extra utgift på 55 kr. per dag för folkpensionärerna. KBT höjningen aviseras först till årsskiftet 1987/88 som kompensation för ökade utgifter. Går dessa förslag igenom, betyder det att man helt överger dem som förutom att de har svag ekonomi också har en svag hälsa och behöver vårdas på sjukhus. Är det solidaritet och rättvisa? Nej, det är det verkligen inte! Undantagandepensionärernas situation har årligen debatterats i denna kammare. Resultatet har inte varit av den arten att de orättvisa förhållandena har ändrats. T. o. m. i utredningsdirektiven till pensionsberedningen har det angivits att någon ändring vad gäller rätten till pensionstillskott inte bör komma i fråga när det gäller pensionstillskott till dem som begärt undantagande från ATP. Från centerpartiets sida kan vi inte finna detta ställningstagande riktigt. Det finns och fanns skäl för dem som begärde undantagande från ATP att göra detta. Det är dessutom inte så att alla skulle ha haft råd och möjlighet att betala en privat försäkring, utan den bistra verkligheten var att många inte hade råd med egenavgifter för en förmån som man visste låg långt fram i tiden. Att det under denna tid skulle införas pensionstillskott, som skulle utjämna inkomstskillnaderna, visste inte någon om. Det är i alla fall ett steg framåt som tagits i och med att utskottet nu visar ett intresse av att undersöka hur den faktiska verkligheten ser ut och kanske kartlägga orsakerna till och resultatet av begäran om undantagande. Låt nu bara inte detta ta lika lång tid som det tog att utreda undantagandeänkornas situation. Pensionsberedningen bör arbeta skyndsamt med detta. Det är den bristande tilltron till regeringens välvilja till dessa grupper som ligger bakom centerns reservation, där vi kräver ett mera handfast agerande. För här gäller det verkligen i många fall gruppen sämst ställda pensionärer, som regeringen lovade så mycket. Vård av barn betraktas från regeringens sida som ett arbete som inte bör omfattas av samhällets skyddsnät. Nedvärderingen av vårdarbete i hemmet förföljer hela tiden dem som väljer denna viktiga arbetsinsats. 1982 anmälde 15 250 försäkrade att de vårdat barn och därmed var berättigade till vårdår som underlag för ATP-år. För närvarande är den siffran oroväckande låg, bara 3 620 år 1984. Trots utskottets och riksdagens mening under förra riksmötet om ökade informationsinsatser har det inte inträffat något positivt som skulle öka antalet anmälningar av intjänandeår. Tron på att alla rättigheter kommer oss till del utan anmälan lever fast hos många unga föräldrar. Detta vet vi med bestämdhet när vi i centerns kvinnoförbund tar upp pensionsförmånsfrågor på våra kurser och konferenser. Området är problemfyllt och svårförståeligt, och det ställer stora krav på en riktig information som når rätt målgrupper. Riksförsäkringsverkets broschyrer är inte alltid det mest lättlästa materialet, och pensionsfrågan är inte den mest aktuella frågan för nyblivna föräldrar. Det är först när kvinnor i 55-årsåldern får redovisningen från försäkringskassan över den framtida pensionen som detta blir uppenbart. Motionerna om retroaktivitet i ATP-poäng för vårdår är ett rättmätigt krav som verkligen borde få prövas. Just dessa kvinnor tillhör gruppen sämst ställda pensionärer, och deras arbetsinsats värderas inte från regeringens sida. Det är inte ens tal om solidaritet eller rättvisa, utan dessa kvinnor får stå sitt kast i en situation där de inte hade en aning om hur det skulle sluta. Därför är det så viktigt, när det nu finns en möjlighet att undvika detta, att informationen når de grupper som bäst behöver den. Nedklassningen av vårdoch omsorgsarbetet bidrar nog starkt till den svåra personalsituation vi just nu upplever inom hemtjänsten, barnomsorgen och sjukoch hälsovården. Inte ens utanför hemmet är det längre attraktivt att utföra detta basarbete. Det kommunala bostadstillägget betyder helt naturligt mycket som stöd för att kunna välja ett boende som är lämpligt för en äldre eller handikappad. Förslaget att styra kommunernas sätt att bevilja bostadsstöd har vi från centerns sida kritiserat. Vi har också kritiserat beräkningsgrunden för undantagandepensionärerna i de fall de söker KBT. Deras inkomst beräknas efter en ATP som de inte får. Detta tar vi uppi en reservation som stöder våra motioner i ärendet. Att kritiken visar sig riktig är klart i och med att den aviserade kostnadsökningen förändrats på ett märkligt sätt. Visst kan politiker räkna fel. Tillhör man ett oppositionsparti med små utredningsresurser får man finna sig i att hårt kritiseras för dessa fel. Att regeringen med sina betydligt större resurser nu gång på gång visar sig ha ett alltför svagt underlag för sina ekonomiska beräkningar visar väl alltför väl den svaga underbyggnaden när det gäller propositionsförslaget. I fallet med KBT så är det kommunerna som visat sig bli vinnare. Många kommuner har redan i dag betydligt högre bostadsbidrag än vad som tidigare varit statsbidragsberättigat. Nu erhåller dessa kommuner högre statsbidrag utan att de behöver höja kompensationsnivån. Tron att kommunernas situation är likartad i hela Sverige har varit vägledande när regeringen har utformat reglerna kring KBT-systemet. Vi i centern tror att kommunerna själva har den största kompetensen att bedöma hyresmarknaden och de behov av bostadsstöd som finns. Eller är frikommunförsöken inte reellt möjliga i en socialdemokratisk framtidspolitik? Folkpensionärerna har alltså blivit de stora förlorarna när det gäller löften från regeringens sida. Sammantaget i de förslag som presenterats har alltför stora resurser gått till de redan välbeställda pensionärsgrupperna, under det att de som har den svagaste ekonomin får lov att fortsätta att kämpa med sina slantar. Jag har fått åtskilliga telefonsamtal från bekymrade pensionärer som inte klarar av ytterligare påfrestningar. Marginaleffekter i skattesystemet, avtrappning av KBT och höjda taxor urholkar ökade inkomster. Manipulerandet med basbeloppshöjningar får många effekter som kanske inte heller klart framgår för alla. Kvinnor med löner som inte höjs i samma utsträckning får allt svårare att nå nödvändiga basbeloppsunderlag för sin framtida pension. Detta gäller alla med små inkomster. När får de sin kompensation? Bra är dock att undantagandepensionärernas situation tas på allvar. Vi kommer från centerns sida att se till att problemen inte begravs i utredningsbyråkratin. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 3, 5,9, 10, 12, 15, 17, 18 och 19 som är fogade till socialförsäkringsutskottets betänkande 1986/87:10. När det gäller röstningsförfarandet avviker det på intet sätt från det normala när fyra reservationer ställs mot utskottsmajoritetens förslag. Vi kan, som framgått av debatten, inte stödja moderatförslaget. Av den anledningen avstår vi i den sista omröstningen, då vårt förslag redan fallit. Detta innebär att basbeloppet höjs den 1 juli 1987.

Fru talman! I dag är det berättigat att ställa frågan: Vilka regeringslöften kan vi lita på? Alla löften är tydligen inte lika förpliktigande. Vilka förutsättningar gäller vid bedömningen om regeringen har för avsikt att hålla ett löfte eller inte? När regeringen genom Kjell-Olof Feldt lovar att även i år komma med synpunkter på avtalsrörelsen är förmodligen sannolikheten stor att den håller det löftet. Likaså har det visat sig att sannolikheten har varit stor för att löftena skulle hållas när det gällt att slopa mjölksubventioner och dra in pengar från kommuner och landsting. I 1986 års regeringsförklaring lovade statsminister Ingvar Carlsson att avkastningen från engångsskatten oavkortat skulle tillfalla de sämre ställda pensionärerna. Det var fråga om en mycket klar deklaration, som inte kan misstolkas. Men regeringens förslag, enligt vilket 1,7 miljarder skall användas till en basbeloppshöjning, är ett löftesbrott. En basbeloppshöjning ger minst åt den som har bara folkpension eller förtidspension, och den som har full ATP får allra mest. Regeringsförslaget är inte bara ett vanligt löftesbrott; Prot. 1986/87:105 — det är ett brott mot regeringsförklaringen. Det är möjligt att regeringen gör den bedömningen att ett löftesbrott beträffande pensionärerna lätt glöms bort bland alla affärer och avslöjanden, men jag tror att det är en felbedömning. I dag är skillnaden i pengar på ett år mellan lägsta och högsta pensionsbelopp drygt 82 400 kr. Om man tar hänsyn till skatten för den välbetalde pensionären och 'plussar på KBT för den sämre ställde, finner man att skillnaden i pengar på ett år ändå blir över 30 000 kr. En basbeloppshöjning ökar skillnaderna mellan lägsta och högsta pensioner — med den nu föreslagna höjningen ökar skillnaden med nästan 700 kr. brutto på ett år. Basbeloppshöjningar ökar hela tiden gapet mellan de lågavlönade pensionärerna och de högavlönade, och det är därför som vpk avvisar det här förslaget. Den höjning av folkpensionens grundbelopp och pensionstillskottet som vi föreslår ger motsatt effekt, dvs. gapet mellan högavlönade och lågavlönade minskar. Enligt vår mening skall grundpensionerna och pensionstillskottet höjas först, och därefter bör basbeloppet höjas som kompensation för devalveringen, varigenom det gamla regeringslöftet från 1982 uppfylls. Regeringsdeklarationens löfte om pengar till de sämre ställda pensionärerna kan enligt vår mening inte tolkas på annat sätt än att det är de pensionärer som enbart har folkpension och pensionstillskott som är de sämre ställda. Om man inte lägger in en ekonomisk värdering i orden ”sämre ställda” utan i stället ansluter till talesättet om att hälsan är mera värd än pengarna, kan man hävda att det är de sjuka pensionärerna som är de sämst ställda. Innebär då regeringens förslag att man i första hand har tänkt på gruppen sjuka pensionärer? Ja, regeringen har inte glömt dem, men de skall inte få några lättnader, utan i stället nya pålagor. Pensionärernas fria år på sjukhus, som infördes 1970, skall avskaffas. Pensionärerna kommer i framtiden att få betala enligt samma regler som gäller för yrkesarbetande med sjukpenning. Argumentet för detta är rättvisan, säger regeringen tillsammans med moderaterna och folkpartiet. Ett sådant rättvisekrav är det svårt att känna förståelse för. Människor som uppnått pensionsåldern har större sjuklighet än yngre och därmed större behov av sjukhusvård; det framgår klart av all statistik. Dessutom riskerar pensionärer med låg pension att mista sitt kommunala bostadstillägg vid längre, sammanhållen sjukdom. Därför avvisar vi bestämt förslaget om slopande av pensionärernas friår på sjukhus. I dag behandlar vi bara förslaget om höjning av basbeloppet och av taket för KBT, men detta är faktiskt bara en del av paketet till pensionärerna. Vid en helhetsbedömning står det klart att det blir hälsan och — beroende på KBT-höjningarna — bostadsorten som avgör om den enskilde pensionären kommer att vinna eller förlora på detta paket. Den största förlusten gör pensionärer med enbart folkpension som har oturen att bli sjuka. Bor de dessutom i Stockholm, eller i någon annan kommun som inte berörs av höjningarna av KBT, blir förlusten orimligt stor. Om man gör en bedömning av regeringsförslaget ur kvinnoperspektiv blir det förödande, eftersom majoriteten av dem som bara har folkpension är kvinnor. Vpk:s förslag här i dag syftar till en utjämning av pensionerna. Det gör också våra förslag till en förändring av det nuvarande pensionssystemet. Vi avvisar ett pensionssystem som innebär att samhällets klasskillnader uttryckt i inkomster kvarstår livet ut och att kvinnorna även i framtiden automatiskt skall få lägre pensioner än männen, eftersom vi inte har en rättvis fördelning av arbete och inkomster mellan könen i det här samhället. Fru talman! I dag fattar vi ett beslut i avsikt att föra bort en fråga som har fått ett orimligt stort utrymme i debatten om pensionärernas villkor. Detta beslut går ut på att pensionsberedningen skall få i uppgift att undersöka undantagandepensionärernas behov av pensionstillskott. Beslutet är ett resultat av ett tillstyrkande av en vpk-motion. Bakgrunden till att vi skrev denna motion är att pensionstillskott utgår till alla som enbart har folkpension utan att någon inkomstprövning görs och utan att någon hänsyn tas till förmögenhet i övrigt. Men de som begärde undantagande från ATP får inte pensionstillskottet. Det går inte att bortse från att den här frågan också väldigt mycket handlar om upprörda känslor, och det kan vara förklarligt. När vi en gång skulle införa ATP bedrev nämligen de borgerliga partierna en massiv propaganda mot en allmän pensionsförsäkring, och denna propaganda gav resultat. Många småföretagare begärde att få ställa sig utanför systemet. Vad som var den verkliga orsaken till begäran om undantagande kan inte klart fastslås. En del ansåg sig inte ha råd att betala avgiften. Andra valde privata lösningar. Men det gemensamma var att de förleddes av den borgerliga propagandan. Visserligen kan man ha olika synpunkter på när det gamla skall vara glömt och förlåtet, men vi anser inte att felbedömningar till följd av borgerlig propaganda skall följa människor hela livet. När vi nu tagit första steget för att föra bort denna fråga från punkt 1 på dagordningen är det vår förhoppning att vi i stället skall diskutera fördelningspolitiken då det gäller pensionärerna som helhet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 16.

Fru talman! Med Marg6ö Ingvardssons egna ord, fast tvärtom, vill jag säga följande: När vi på sin tid diskuterade införandet av en allmän tjänstepension bedrev vpk en massiv propaganda för en tjänstepension av just den konstruktion som vi sedan fick och än i denna dag har. Det kanske viktigaste draget var att pension skulle utgå i proportion till tidigare inkomst, dvs. i enlighet med den s.k. inkomstbortfallsprincipen. Margö Ingvardsson har intressanta siffror. Effekten av hela ATP — för dem som får allra mest av den — är runt 80 000 kr. per år, brutto. Men netto, efter hänsyn tagen till regler om skatt, kommunalt bostadstillägg och annat, blir det ungefär 30 000 kr., 2 500 kr. i månaden. Skall vi uppfatta det så att 2 500 kr. i månaden inte bara är ett maximum utan t.o.m. för mycket som resultat av en inkomstrelaterad allmän tjänstepension? Är det vi har att vänta att vpk börjar lägga fram förslag om att trappa ner basbeloppet, sänka det år för år så att vi minskar skillnaden mellan ATP-pensionärer och dem som inte har någon ATP-pension? Skall vi kanske rent av minska det ända ner mot noll så att problemet blir slutgiltigt löst?
Fru talman! Nils Carlshamre påpekade att vpk stödde förslaget om införandet av ett ATP-system. Det är alldeles sant. Jag kan erkänna att vi då inte kunde överblicka att ATP-systemet skulle medföra så stora orättvisor för låginkomsttagare och kvinnor som det är i dag. Vi anser att skillnaderna mellan de lägsta och de högsta pensionerna är alldeles för stora. Vi har som målsättning att utjämna inkomstskillnaderna mellan alla människor i samhället men givetvis också mellan pensionärerna. Det kan gå till på det sättet att man sänker de välbetalda pensionärernas inkomster. Det är inte vår målsättning i första hand, utan vår målsättning är att höja inkomsterna för de sämst betalda pensionärerna.
Fru talman! Jag vill bara notera att av de två partier, centern och vpk, som här till synes har ganska likalydande förslag till fördel för de s.k. sämst ställda pensionärerna, agerar centerpartiet på ett konsekvent och hederligt sätt. Redan vid ATP:s införande önskade centerpartiet en pension som gav ett grundskydd som var lika för alla. Vpk däremot solidariserade sig helt med förslaget om inkomstgraderad pension. Nu har vi fått veta att det inte skulle få sträcka sig längre än till i 1987 års penningvärde 2 500 kr. i månaden. Siffrorna 80 000 resp. 30 000 kr. som bruttooch nettoresultat av ATP är uppseendeväckande. Men det uppseendeväckande med dem är de 50 000 kr. som ligger emellan, att denna vackra och av så många prisade allmänna tjänstepension alltså inte ger mer i den egna plånboken.
Fru talman! Om det är andra grupper som Nils Carlshamre vill värna om, dvs. de som inte har så hög ATP utan ligger strax ovanför pensionstillskottsnivån, då borde Nils Carlshamre och hans parti ha verkat för lösningar som verkligen skulle gynna de grupperna. Men det gör inte en höjning av basbeloppet, utan de som ligger precis ovanför pensionstillskottsgränsen får precis lika litet ut av denna höjning som de som inte har någon ATP alls. Höjningar av basbeloppet har den effekten. Det är alltid de som har flest ATP-poäng som får ut mest av systemet. Det är därför som vi avvisar de förslagen.

Fru talman! Pensionerna värdesäkras genom att basbeloppet beräknas utifrån utvecklingen av konsumentprisindex. Basbeloppet för år 1987 har fastställts till 24 100 kr. Pensionerna för år 1987 kommer därigenom att öka med 3,4 20 jämfört med 1986 års pensioner. Genom den tillämpade värdesäkringsmetoden erhåller pensionärerna full kompensation för inträffade prisförändringar under perioden november 1985—november 1986. Pensionärerna förklarade sig i samband med nedskrivningen av den svenska kronan i oktober 1982 villiga att bära sin del av den börda som krävdes för att sanera landets ekonomi efter de äventyrliga år som låg bakom oss 1982. Den ekonomiska utvecklingen är nu sådan att pensionärerna liksom andra grupper i samhället bör få del av förbättringen. Därför föreslås ett extra tillägg till basbeloppet fr.o.m. den 1 juli vid beräkning av pensionsförmåner m.m. Tillägget föreslås bli 400 kr. Härigenom tillförs landets pensionärer ca 1740 milj.kr., vilket för en pensionär med genomsnittlig ATP innebär ca 900 kr. i ökad pension. Tillägget till basbeloppet medför också förbättringar av studiemedel, bidragsförskott och annat med sammanlagt 115 milj.kr. per år. Jag tycker det är värdefullt att nämna detta. Det är bara pensionerna som regleras genom basbeloppet. För bidragsförskott och studiemedel måste man stifta en lag i särskild ordning baserad på det basbelopp som gäller för pensionerna. Jag vill också nämna de kommunala bostadstilläggen. Den övre hyresgränsen i bestämmelserna om kommunalt bostadstillägg till folkpension föreslås höjas från 800 kr. till I 500 kr. för ensamstående och 1 650 kr. för makar. Det innebär höjda kommunala bostadstillägg för pensionärerna med upp till 700 kr. per månad eller 8 400 kr. per år. Samtidigt ändras reglerna så att det blir ett åliggande för kommunerna att utge kommunalt bostadstillägg. Dessutom medför förslaget en betydande utjämning av bostadstillägget mellan pensionärer i olika kommuner. Som lägst kan en pensionär ha 8 400 kr. totalt om året, medan andra har upp till 30 000 kr. om året i kommunalt bostadstillägg. Vi har konstaterat i pensionsberedningen att för pensionärer med grundpension och pensionstillskott är storleken av det kommunala bostadstillägget helt avgörande för hur deras ekonomi ser ut. Därför är det förvånande att man från centerns sida säger nej till att ha ett tvingande kommunalt bostadstillägg. Det gläder mig att man ifrån de andra partierna inser värdet av det kommunala bostadstillägget och vikten av att kommunerna inte skall kunna avstå från att utge bostadstillägg. Jag skall nu, fru talman, gå över till att bemöta var och en som varit uppe här i talarstolen. Nils Carlshamre sade att de fyra partierna i utskottet är eniga om att pensionärerna skall få en höjning av pensionerna men att det bara är olika metoder som man väljer. Men det är ju fem partier i utskottet, och det är beklämmande att kunna konstatera att folkpartiet på tre rader i en partimotion anger att man inte kan vara med och höja pensionerna över huvud taget — man har ingen modell alls. Man vill i stället diskutera en fråga som inte hör hemma i vårt utskott, nämligen engångsskatten, som man har diskuterat två gånger i denna kammare efter beredning av skatteutskottet. Men även i denna reservation har man med vad man vill göra med de pengarna. De skall enligt reservation 2 in på konto i riksbanken och inte användas utan kunna betalas tillbaka efter en valseger 1988. Det skulle göra en återbetalning möjlig, står det. Men detta var inte vad man enades om när det ärendet diskuterades i skatteutskottet. Jag tror inte att jag skall beröra den här frågan mer än så, eftersom den inte hör hemma i socialförsäkringsutskottet. Jag har respekt för Nils Carlshamres uppfattning att om vi nu har en bestämmelse om att basbeloppet skall höjas en gång om året, då bör också den extra höjningen träda i kraft den 1 januari 1988. Men samtidigt vill jag till den stora gruppen pensionärer säga att vi socialdemokrater håller fast vid att höjningen skall utbetalas från den 1 juli i år, eftersom vi anser att det är lämpligt att tillföra pensionärerna ett tillskott ett halvår tidigare. Vi har även tidigare lagt på ett extrabelopp med 300 kr. Det var när vi hade den metod som Nils Carlshamre nu tar avstånd från, nämligen då man började ”peta i basbeloppet”, och vi fick, som det hette, ett rensat konsumentprisindex. Det lät ju bra, men det skulle på sikt urgröpa ATP-pensionerna, minska värdesäkringen. När vi kom tillbaka i regeringsställning 1982 och skulle återställa basbeloppet — vi hade då nämligen inget annat än ett politiskt basbelopp — gjorde vi en uppräkning och lät pensionärerna i förskott få kompensation för den prisökning som kunde förväntas. Man kanske kan kalla även detta för att ”peta i basbeloppet”, men en sak är alldeles säker: om man har ett pensionssystem som är uppbyggt på värdesäkring efter prisutvecklingen och vill tillföra det systemet en förbättring, då gör man det bäst genom att lägga tilläggsbeloppet till basbeloppet. Detta följer med i systemet hela tiden, och det innebär att basbeloppet ökar mer än vad det skulle göra med en koppling till prisutvecklingen. I likhet med Nils Carlshamre kan jag konstatera att vpk en gång sade: Tillsammans med oss kunde socialdemokraterna införa allmän tjänstepensionering. Jag visste inte att man i vpk nu har kommit därhän att man vill ha en fullständig utjämning av pensionerna. Jag trodde inte heller att vpk hade uppfattningen att det var pensionssystemet som skulle utjämna de olikheter som finns på arbetsmarknaden. Jag trodde att Margö Ingvardsson förespråkade andra metoder för att få en bättre löneutveckling än att använda pensionssystemet för att åstadkomma detta. Detsamma gäller för kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. Man löser inte de problemen genom att använda pensionssystemet, utan de skall behandlas av arbetsmarknadens parter. Jag återkommer till Margareta Andrén, som nu ville tala om helt andra saker än dem som ligger inom socialförsäkringsutskottets beredningsområde. Jag kan förstå det, eftersom folkpartiet är så naket att man inte har någonting att komma med till pensionärerna. Folkpartiet ställer sig bakom förslaget när det gäller det kommunala bostadstillägget, men sedan kommer vi till det som jag tycker är det absolut största hyckleriet i Margareta Andréns anförande. Hon talar om hur angelägen hon är att se vad som nu kommer att hända med de änkor vilkas män begärde undantagande när ATP-systemet genomfördes och med de sämst ställda pensionärer som ställde sig utanför. Därefter säger hon: Jag skall följa den här frågan, så att det inte blir något onödigt dröjsmål. Vem är det som har förorsakat dröjsmål när det gäller att lösa dessa frågor både för änkorna och för dem som ställde sig utanför ATP-systemet? Det var väl ändå folkpartiet i den borgerliga regeringen som gjorde det? I en proposition begärde Karin Söder att man inte längre skulle få lov att ställa sig utanför ATP. Det tyckte vi var bra, och det ställde vi oss bakom. Vi vågade inte föreslå det redan då vi genomförde ATP, utan då bereddes dessa grupper en möjlighet att ansluta sig. Vi ville inte gå lika hårt fram som Karin Söder sedan gjorde. Det hade hört hemma i den proposition som hon stod för att tala om att man skulle se till att de som ställde sig utanför ATP och inte hade fått del av pensionstillskotten skulle komma in i den stora famnen och få den rätten. Karin Söder kunde inte göra detta, för folkpartiet ställde inte upp; hon fick inte majoritet för det förslaget. Så var det under alla de borgerliga åren, och jag förstår därför inte Margareta Andréns stora brådska nu. Den är något förvånande, för Margareta Andrén var ju med och agerade i utskottet redan på den tiden. Hon deltog i majoritetsskrivningen tillsammans med socialdemokraterna och vpk på den här punkten. Det är riktigt att vi skall se vad som har hänt med denna grupp - vi skall begära att pensionsberedningen tar över frågan och undersöker hur det förhåller sig. Det är överord, Nils Carlshamre, att säga att de som ställde sig utanför ATP är den allra sämst ställda gruppen. Vi vet inte vad som har hänt med denna grupp. Propagandan gick ju ut på: Använd dina pengar till något annat! Använd pengarna till en privat pensionsförsäkring! Plöj ner pengarna i ditt företag, utveckla ditt företag! Använd inte pengarna till ATP, till en socialistisk pensionsförsäkring! Det var vad man sade. Många följde naturligtvis rådet om privat pensionsförsäkring, att man skulle utveckla företaget osv. Men jag tror inte att alla som ställde sig utanför ATP gjorde det av den anledningen att de inte hade råd att betala avgiften, som för övrigt var avdragsgill. Jag tror säkert, Nils Carlshamre, att det i dag finns människor som känner sig grymt lurade, människor som inte någon gång av de fem gånger de har haft möjlighet därtill har brytt sig om att begära inträde i systemet utan har trott att det var rätt att stå utanför ända till dess att pensionen började falla ut till dem som var anslutna och man såg vad det egentligen handlade om. Men att generellt påstå att detta är den absolut sämst ställda gruppen tror jag är fel. När det gäller att höja procentsatsen på grundpensionen och pensionstillskottet har två olika procentsatser förts fram av vpk resp. centern. Man riktar sig då inte till den allra sämst ställda gruppen, och det är man medveten om — det förstår jag. Denna grupp kommer ju att få del av det kommunala bostadstillägget. De som har en ATP strax över ett halvt basbelopp kommer att kunna få betydligt bättre bostadstillägg. I dag kan en pension på den nivån leda till både reducerat bostadstillägg och viss skatt. När det gäller giftorätten vill jag säga att pensionberedningen har i uppdrag att titta också på den frågan. Vi har redan fått material som visar konsekvenserna, men pensionsberedningen har ännu inte gjort något ställningstagande. När det gäller retroaktiv ATP-poäng för vård av barn tror jag att det var så, när den propositionen lades fram av den borgerliga regeringen, att man hade helt klart för sig att det gällde en begränsad grupp och att reglerna inte borde få retroaktiv verkan. Det finns synpunkter på efterlevandepensioneringen. En översyn av efterlevandepensioneringen pågår för fullt. Man räknar med att om möjligt nå en bred majoritet i frågan och att man skall kunna framlägga förslag under innevarande år. Inkomstprövningen av änkepensionen är också nämnd. Jag tror att här föreligger ett misstag. Man tror att detta är en grupp som har det dåligt ställt och därigenom skulle kunna få det bättre om man följer reservation 12. Varken sociala skäl eller administrativa skäl kan anföras i det sammanhanget. Det är ju de sämst ställda, som bara har grundpensionen, som inte får någon reducering. Enbart de som har högre inkomster får enligt reglerna en reducering. Jag tror att de 10 milj.kr. som detta kostar inte skulle gå till de sämst ställda — och det är ju viktigt att så sker, har jag hört. Jag skall inte fastna mer i dessa reservationer, fru talman, utan jag skall sluta med att säga att de sämst ställda pensionärerna har fått en uppräkning genom det kommunala bostadstillägget.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

Fru talman! Jag saknar i Doris Håviks inlägg svar på en fråga: Vilka anser socialdemokraterna vara de sämst ställda pensionärerna — vilka tillhör den gruppen, och vad har de fått i paketet? När vi i centerpartiet förlitar oss på kommunerna då det gäller att fördela KBT-pengar, gör vi det av erfarenhet. Höjs nu statsbidraget, finns det också en morot i det systemet, som möjliggör en höjning av KBT i de fall där så är nödvändigt. Vi ser av resultatet när man har räknat på detta att det i många kommuner tydligen redan finns betydligt högre KBT än vad statsbidraget kan ha lockat till. Sedan är det faktiskt så att Sverige inte är Stockholm. Det finns stora olikheter ute i kommunerna. Hyresmarknaden varierar, och även andra förutsättningar varierar starkt. Vi säger inte nej till statsbidraget, men vi säger nej till de regler som regeringen också vill införa beträffande fördelningen av statsbidraget. Vitror faktiskt att kommunerna själva har den kompetensen. Doris Håvik säger att kvinnornas situation skall lösas genom arbetsmarknadens insatser. Det är naturligtvis riktigt, men också här finns det undantag. Det råder inte på alla håll en het arbetsmarknad, som kan locka ut kvinnorna. Inte för alla kvinnor är det en möjlighet att välja ett arbetsliv utanför hemmet. Fortfarande finns det en grupp kvinnor som både med och mot sin vilja stannar hemma och utför en arbetsuppgift, men de har ingen del i samhällets trygghetssystem. Att alla trygghetssystem är förbundna med arbete och lön utanför hemmet är det som vi i centerpartiet vill ändra på. Man skall också värdera hemarbetet. Doris Håvik kamouflerar mycket i sitt anförande med historiska beskrivningar. Det är klart att historien är något som har varit, men jag tror det är fel att låsa sig så fast vid historien att man inte kan se nuet och framtiden. Det är därför vi fattar beslut här: för framtiden. Vi skall lära oss av tidigare gjorda misstag. Ett beslut i den riktningen tycker jag är utnyttjandet av möjligheten att beräkna retroaktiva vårdår för vård av barn. Där ser vi i dag att kvinnors situation när det gäller pensionen är bekymmersam, och vi kan inte för framtiden behålla denna ojämlikhet i fråga om kvinnors möjligheter till ett skydd på äldre dagar. Det är möjligt att det stod något i den aktuella propositionen om att detta inte skulle gälla retroaktivt. Men nu visar historien att vi för framtiden bör dra slutsatsen att man bör ändra på det förhållandet. Jag tycker att man i det avseendet skall glömma prestigen och i stället ställa upp på detta. När det gäller friåret i sjukvården och fördelningspolitiken vill jag säga att centerpartiet står för en annan fördelningspolitik än den som regeringspartiet förespråkar.
Fru talman! Det är många bud om vilka som egentligen är de sämst ställda pensionärerna, och det är kanske bra. I varje fall främjas ju debatten av att man har litet olika uppfattningar om förutsättningarna. Det blir lättare att hitta argument. Man kan naturligtvis använda det här uttrycket litet olika. I rent absoluta tal, i kronor och ören räknat, har jag svårt att tänka mig att det finns några som har det sämre än de som — jag brukar säga så — släpar sig fram i en eländig tillvaro på mindre än 2 000 kr. i månaden. Det gäller alltså undantagandepensionärer utan andra inkomster. Men när det gäller vilka som är sämst ställda, om man ser till nu föreliggande förslag, är det en helt annan grupp som kommer i fråga. Det är inte alls de som bara har folkpension och pensionstillskott, ej heller de som har hyggliga ATP-pensioner, utan det är de som finns någonstans mitt emellan. Det gäller alltså de som har låg ATP-pension — men en ATP pension som ändå är så hög att den är något större än pensionstillskottet, dvs. de som har mellan 0,5 och 1 basbelopp i ATP. Vilken metod av de här tillämpade som vi än väljer när det gäller att förbättra pensionerna får dessa människor i alla fall ingenting. Pengarna försvinner i minskat särskilt skatteavdrag, i minskat kommunalt bostadstillägg, i skatt etc. Man kan väl säga att vi har varit överens om att egentligen inte något av förslagen är sådant att vi klarar denna grupp. Uppriktigt sagt tror jag att det får bli pensionsberedningens sak att undersöka om man kan mildra de här effekterna något, för de är inte bra. I fråga om undantagandepensionärerna vill jag säga att vi egentligen inte har med den saken att göra — om nu pensionstillskottet gäller och utgår till alla som inte har just ATP med minst pensionstillskottets belopp. Det finns i dag s.k. minipensionärer, som har grundpension och fullt pensionstillskott och som alltså kan vara mycket välbeställda. I själva verket kan de vara hur rika som helst. De kan således ha hur stora inkomster som helst, bara inkomsten inte utgörs av just ATP. De kan ha en annan pensionsförsäkring — en del av dem har också en sådan. Men de får sitt pensionstillskott i alla fall. Det enda vi begär när det gäller undantagandepensionärerna är att de skall behandlas på samma sätt som andra. Någon ATP har de inte. Det vet vi. Alltså skall de, enligt de regler som gäller alla andra ATP-lösa, vara berättigade till pensionstillskott, till folkpension. Så enkelt är det. Om dessa människor till äventyrs har andra pensioner eller rent av en jättelik förmögenhet är något som vi faktiskt inte har ett dugg med att göra. De skall ha samma rätt som alla andra.

Fru talman! Regeringen gav ett löfte i regeringsdeklarationen om att avkastningen på engångsskatten oavkortat skulle tillfalla de sämre ställda pensionärerna. Löftet var inte villkorat annat än så till vida att det var avkastningen på engångsskatten som skulle gälla. Det sades heller ingenting om att det var ett löfte som var förhandlingsbart. Bestrider Doris Håvik detta? Var det inte på det viset? Doris Håvik säger att en del av pengarna kommer att gå till de sämre ställda pensionärerna och hon avser då höjningen av det kommunala bostadstillägget. Ja, det är bra. Vi stöder förslaget i den delen. I förslaget var det från början inte villkorat att en del av pengarna skulle gå till de sämre ställda, utan det gällde hela avkastningen. Det är där vpk har synpunkter. Vi skulle i vpk mycket väl ha kunnat tänka oss att stödja ett förslag där hela avkastningen av engångsskatten används till att förbättra de kommunala bostadstilläggen, som har en oerhört stor betydelse för de pensionärer som har de sämsta inkomsterna. Men förslaget är nu inte sådant. Största delen av pengarna används till att höja basbeloppet. Om basbeloppet höjs med en fast summa eller ett procentbelopp, Doris Håvik, får det den effekten att de som har de största pensionerna får det största utfallet. Med förslaget om en basbeloppshöjning på 400 kr. får de sämst ställda pensionärerna på ett år 576 kr., och de bäst ställda pensionärerna får 1 944 kr. Det är den fördelningspolitiska principen som vpk vänder sig mot. Jag håller med om att detta inte är så mycket pengar när det slås ut på var och en av pensionärerna, men vpk:s förslag har en annan fördelningspolitisk profil. Det ger de sämst ställda pensionärerna 964 kr., medan de bättre ställda pensionärerna får nöja sig med precis hälften, dvs. bara 482 kr. Doris Håvik sade i början av sitt anförande att socialdemokraterna och vpk tillsammans har infört ATP-systemet, och det är riktigt. Det är min mening att vpk och socialdemokraterna också tillsammans borde verka för en rättvis fördelningspolitik, vilket inte sker i dag. Får inte Doris Håvik en tankeställare när hon presenterar ett socialdemokratiskt förslag till pensionshöjningar och moderaterna går upp och säger att de inte har någonting emot att ansluta sig till förslaget, som ligger dem mycket nära? Ger det inte socialdemokraterna en viss tankeställare i fråga om vilken fördelningspolitik som de har gett sig in på?

Fru talman! Doris Håvik talade om de äventyrliga åren mellan 1976 och 1982, och det skall väl utläsas en kritik i de orden. Doris Håvik lyssnade tydligen mycket dåligt på början av mitt anförande, där jag just omnämnde att pensionerna under de åren ökade realt med 18 96. Med tanke på vad både Nils Carlshamre och Doris Håvik sade vill jag påpeka att folkpartiet inte har motsatt sig en ordinarie basbeloppshöjning. Det är emellertid inte en sådan vi diskuterar i dag, utan vi diskuterar den extra basbeloppshöjningen. Jag gjorde samma iakttagelse som Margö Ingvardsson, nämligen att moderaterna poängterade att de och socialdemokraterna stod varandra nära. Doris Håvik var upprörd över att jag har bråttom när det gäller att göra någonting för undantagandepensionärerna. Vad jag har sagt är att vi inte vill vänta på att pensionsberedningen skall ta upp dessa frågor. Det gällde tidigare änkorna, och nu gäller det också undantagandepensionärerna i stort. Folkpartiet krävde även förra året att pensionsberedningen borde få tilläggsdirektiv för att se över dessa frågor. Detta ingick inte från början i beredningens direktiv, men det är alltså viktigt att frågorna ses över. Doris Håvik sade att folkpartiet står naket när det gäller just pensionerna i detta sammanhang. Doris Håvik anklagar oss folkpartister för att inte vilja göra någonting för pensionärerna, och det gör mig en aning förvånad. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att man inte skall kasta sten om man sitter i glashus. Vad har socialdemokraterna att slå sig för bröstet för när det gäller pensionärspolitiken? Är det de svikna vallöftena från 1982? Det kan väl inte vara så att Doris Håvik anser att den nu föreslagna reformen innebär en prioritering av pensionärerna? Den föreslagna reformen innebär ju att staten tar från pensionärerna för att sedan ge tillbaka litet av det den tidigare tagit. De som får allra mest tillbaka är de pensionärer som har hög ATP. Det är här inte fråga om några heroiska insatser! Jag förstår också att Doris Håvik inte vill att jag skall ta upp frågorna om engångsskatten och de prioriteringar vi från folkpartiet gör. Men jag måste få framföra i debatten att vi vill göra andra prioriteringar än regeringen. Vi anser att det inte är enbart de ekonomiska förmånerna som är angelägna utan att det också är fråga om trygghet, gemenskap och trivsel. Det är därför vi vill prioritera exempelvis eget rum för dem som önskar det. Vi vill att det skall vara möjligt att bo kvar i förbättrade ålderdomshem.

Fru talman! Karin Israelsson sade i sitt inlägg: När centern säger att vi litar på kommunerna gör vi det av erfarenhet. — På den punkten har vi också en viss erfarenhet. De kommunala bostadstilläggen har många gånger varit tämligen låga i kommuner där centern haft betydande inflytande. Det är ganska lätt att säga saker och ting från denna talarstol. Det är betydligt svårare att rätta till brister på de platser där man kanske borde göra det. Statsbidragen var tidigare 42 90 och sänktes på 14 månader i två etapper till 25 90. Det var då det blev beslutat att 80 kr. skulle ligga i botten. Vi har inte mäktat höja procentsatsen utan vi har fått göra andra prioriteringar. Men om vi hade kunnat bestämma hade vi inte satt i gång att sänka bidragen just till de sämst ställda. Hade den sänkningen inte skett hade kommunerna kunnat ha råd att hålla det kommunala bostadstillägget på en betydligt anständigare nivå än som varit fallet. Så blev det inte, och därför är det nödvändigt att gå in med en tvingande bestämmelse. Jag förmodar att det är de sämst ställda pensionärerna som kommer att få det höjda kommunala bostadstillägget på 700 kr. ograverat. Det blir beloppet i en kommun med dåligt kommunalt bostadstillägg. De som har en sådan ekonomi att det kan utgå helt och hållet är också de sämst ställda. Majoriteten i utskottet litar inte riktigt på kommunerna och har därför ställt sig bakom förslaget om en tvingande lagstiftning. Det är nu så orättvist att vi har olika löner i samhället, och den sjukpenninggrundande inkomsten är baserad på den totala inkomsten. Skall vi ha lika hög pension till alla måste vi också ha lika hög sjukpenning, om det skall vara fråga om rättvisa. Jag är förvånad över att Margö Ingvardsson tar upp skillnaderna och säger: Enligt regeringens förslag får de sämst ställda pensionärerna 576 kr., medan vpk:s förslag ger dem 964 kr. Jag blir inte chockerad av det, om inte avsikten är att det skall utgå ett enhetsbelopp till alla. Jag hävdar fortfarande att det är basbeloppet som skall spädas på. Jag känner mig inte alls chockerad över att moderata samlingspartiet håller med om det. Det visar att moderaterna förstår att man måste öka basbeloppet om man skall kunna använda ett system som dels skall utvecklas när det gäller värdebeständighet, dels skall kunna tillföras ett extra belopp — så att det hela kan rulla vidare inte bara för dagens pensionärer utan också för de kommande. På det sättet kommer den grund som man kan räkna på att höjas successivt. Varför säger inte Margareta Andrén rent ut att hon hoppas att alla nu har glömt att folkpartiet under sex år motsatte sig att änkorna till undantagandepensionärer skulle få pensionstillskott eller att folkpartiet inte gick med på att de som hade begärt undantag skulle få pensionstillskott? Den borgerliga regeringen fick ju ingen egen majoritet, eftersom folkpartiet motsatte sig detta. Jag anklagar inte folkpartiet för det, jag förstår bara inte den våldsamma brådskan. Nu skall ju pensionsberedningen se på frågan, men det verkar som om man ville utnyttja denna brådska som något slags sköld för vad man egentligen gjorde när man satt i regeringen. Helt klart är också att vi bör diskutera olika frågor i de utskott där de hör hemma. Ni hade en reservation om engångsskatten i socialförsäkringsutskottet, och den frågan hör inte hemma där. Frågan om det egna rummet hör väl hemma i socialutskottet. Det finns ju olika fackutskott där de olika frågorna skall diskuteras. Jag har begränsat mig till att diskutera vad detta betänkande handlar om.
Fru talman! Om Marg6ö Ingvardsson någon gång i en avlägsen framtid, när hon själv blir pensionär, kanske behöver någonting att syssla med på långa lediga stunder skulle jag föreslå att hon ger sig på att skriva sitt eget partis historia under det senaste halvseklet. Då skall hon kunna konstatera att partiet under den sista hälften av 1950-talet missade en historisk chans att en gång för alla inta en hållning i pensionsfrågan som man sedan konsekvent skulle ha kunnat vidhålla årtionde efter årtionde och aldrig bli beskylld för att hoppa från det ena till det andra. Bland de förslag som då förelåg fanns nämligen ett som till sist kom att kallas linje 2. Tidigare kallades det linje Arla efter upphovsmannen, den centerpartistiske riksdagsmannen Carlsson i Arla. Han föreslog nämligen en för alla lika folkpension och ovanpå detta en för alla lika tilläggspension på 6 000 kr. om året, 500 kr. i månaden. 500 kr. i månaden 1957, när vi hade folkomröstningen, omräknat i 1987 års penningvärde är nog inte långt ifrån de högst 2 500 kr. i månaden som Margö Ingvardsson i dag kan tänka sig som nettoeffekt för den enskilde pensionären av hela ATP-systemet. Det var synd, Margö Ingvardsson, att ni missade chansen.
Fru talman! Det är inte första gången man kan konstatera att Doris Håvik älskar att tala om förgången tid. När vi diskuterade delpensionen förra veckan läste Doris Håvik ur protokoll från 1980. Det är samma tendens nu när hon talar om regeringstiden mellan 1976 och 1982. Varför talar inte Doris Håvik om nutid i stället — om i dag och om förra året? Varför tog inte Doris Håvik, som själv sitter i pensionsberedningen, initiativ till att frågan om undantagandepensionärerna diskuterades i beredningen? Vår brådska nu beror på att vi så att säga vill att frågan skall utredas och att pensionsberedningen skall ta tag i dessa frågor. Så till kritiken att vi så att säga bara skall tala om den bit av människan som hör till det och det utskottet. Vi kan väl inte dela upp människan i olika bitar. Vi måste i detta sammanhang få tala om både pengar och omvårdnad.
Fru talman! Jag är inte nöjd med Doris Håviks svar på vilka som är de sämst ställda pensionärerna. KBT kommer inte att kunna rädda alla de sämst ställda pensionärernas situation — det är en önskedröm. Pensionärerna får också betala för sig, bl.a. genom att man plockar bort friåret i sjukvården. Det finns fler exempel att anföra när det gäller vad man kan kalla sämst ställda pensionärer. I Göteborg står en grupp och demonstrerar med tanke på sina försämrade ekonomiska villkor. Det ligger nära till hands att Doris Håvik där kan få information.
Fru talman! Dagens pensionssystem medför att den som under sin yrkesverksamma tid har låga inkomster som pensionär får en låg pension, medan den som haft goda inkomster och ett bra liv under sina yrkesverksamma år är garanterad en mycket god pension. Jag erkänner att vi vill ändra på det förhållandet. Vi tycker inte att de här ekonomiska klasskillnaderna skall följa människor livet ut. Vi vill ha till stånd en utjämning, så att de pensionärer som i dag har en låg pension får en högre. Vi kan tänka oss att låta det ske på de ”högavlönade” pensionärernas bekostnad. Så till Nils Carlshamre och historieskrivningen. Som Nils Carlshamre, som är en på många områden mycket initierad person, säkert känner till håller vi på och skriver vår partihistoria. Vi erkänner att vi inte alltid har varit ofelbara. Vi har begått misstag på både det ena och det andra området. Det är bara det att vi inte ihärdigt håller fast vid tidigare ståndpunkter om vi upptäcker att de har varit felaktiga. Vi kan i dag se att ATP-systemet inte fick riktigt det utfall som vi hade tänkt oss. Möjligen hade vi större förhoppningar än vad som har infriats om att en socialdemokratisk regering under årens lopp skulle komma till rätta med de så att säga grundläggande orsakerna till de ojämna pensionerna, dvs. på att förhållandena i lönesystemet och på arbetsmarknaden skulle ändras. Men det har inte skett, och därför har vi i dag också ett orättvist pensionssystem. En basbeloppshöjning innebär alltså att klyftorna mellan högavlönade och lågavlönade pensionärer vidgas. Doris Håvik tycker inte alls att det är något Prot. 1986/87:105 märkligt att socialdemokraternas förslag ligger så oerhört nära moderaternas att moderaterna faktiskt är tillskyndare av det. Moderaterna förstår, sade Doris Håvik. Ja, vpk har noterat det. Men vi beklagar att socialdemokraterna inte vill förstå varför moderaterna är så förstående.
Fru talman! Jag fick inte svar på frågan om man förordar ett system som innebär att den som har låg lön som kompensation skall ha en högre sjukpenning. Eller skall vi ha en sjukpenning som är lika för alla och en pension som är lika för alla, alltså en sjukpenning och en pension som inte längre är knuten till inkomstbortfallet? ATP var avsedd att bli relaterad till den inkomst man hade och bygger på den principen. Slutligen konstaterar jag för att knyta ihop det, fru talman, att vi här har fyra olika förslag. Folkpartiet har inget förslag till pensionärerna, och centern har ett förslag som med en procentenhet skiljer sig från vpk:s när det gäller anknytningen till basbeloppet. De borgerliga partierna har lagt tre olika förslag på bordet. Det har varit långa turer i utskottet, så man kanske hade kunnat tro att de borgerliga partierna under de turerna skulle komma varandra något närmare. Ca 2 000 pensionärer i vårt land, varav en stor grupp tjänstepensionärer, kan nu konstatera att tre borgerliga partier inte kan enas om en så avgörande sak som när vi skall företa en höjning av pensionerna och modellen. Jag beklagar det verkligen, och jag tror att landets pensionärsgrupp också gör det.

I Chile hungerstrejkar för närvarande ett antal fångar i protest mot Pinochet-juntans förföljelser, tortyr, mord och mot försvinnanden. I Sverige är en grupp chilenare nu på väg från Västerås till Stockholm för att demonstrera sin avsky mot det som sker i hemlandet. Alla har anhöriga bland de fängslade.

Fru talman! Viola Claesson har frågat utrikesministern om den svenska regeringen nu är beredd att ta initiativ för att aktivt stödja de demokratiska krafterna i Chile och i så fall på vilket sätt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill börja med att konstatera att den över en månad långa hungerstrejk som politiska fångar i Chile genomfört, och som nämns i frågan, nu har avslutats. De strejkande har förhoppningar att få visst gehör för sina krav. Militärregimen i Chile har alltsedan 1973 ignorerat det chilenska folkets rättmätiga krav på återgång till demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Den svenska regeringen följer uppmärksamt utvecklingen i Chile och stöder de chilenska demokratiska krafternas kamp mot militärdiktaturen. Upprepade gånger har vi internationellt markerat detta stöd.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 Vi stödjer bl.a. på detta sätt de krafter i landet som kämpar för en återgång till demokrati. Vi kommer inte att förtröttas i detta arbete. Vi kommer inte heller att upphöra att rikta internationell uppmärksamhet mot förhållandena i Chile.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Som statsrådet Hjelm-Wallén påpekade har den hungerstrejk som har pågått i Chile nu avslutats. De första tolv som hungerstrejkade inledde sin hungerstrejk den 25 februari, men det var många fler som började hungerstrejka i samband med påvens besök. Påvens besök har dominerat händelserna i Chile under den senaste tiden. Påven är nämligen det första statsöverhuvud som har besökt Chile efter militärkuppen. Protester och demonstrationer har förekommit varje gång påven framträtt. Styrkan i dessa protester ger en mycket klar bild av vad majoriteten i Chile tycker. Majoriteten av det chilenska folket ser fram mot att en resolution, där Pinochet-diktaturen kraftigt fördöms, skall komma till stånd i FN:s generalförsamling i vår. Risk finns dock att man i syfte att få med även USA enas om en mild skrivelse. Företrädare för den chilenska oppositionen har emellertid gjort klart att man föredrar en kraftigt fördömande resolution utan USA framför en mild sådan med USA:s stöd. Om Sverige sedan ger offentlighet åt ett sådant ställningstagande, skulle det innebära att andra länder som stöder Chile också började arbeta för en kraftigt fördömande resolution. Jag vill fråga statsrådet: Är Sverige berett att rösta för en kraftigt fördömande resolution även om det skulle bli utan USA:s stöd? Kan vi ge uttryck åt ett sådant ställningstagande redan nu?
Fru talman! Jag kan förvissa Berith Eriksson om att vi i Sverige skall fortsätta vårt aktiva stöd för de demokratiska krafterna i Chile, för allt som där görs för en övergång till demokrati och för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Däremot kan jag inte här och nu exakt uttala hur vi kommer att rösta i fråga om resolutioner. Det här är den svenska regeringens allmänna inställning.

Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag vill ställa ytterligare en fråga: Vilken ställning kommer Sverige att ta efter diktaturens fall när det gäller vår handel med Chile? Kan jag få svar även på den frågan?
Fru talman! Vår handel med Chile är mycket liten. Vi eftersträvar heller inget annat. Men naturligtvis skulle vi göra allt för att stödja Chile efter det att diktaturen har fallit.
Fru talman! Vår fruktimport från Chile har fördubblats efter bojkotten mot Sydafrika.

Fru talman! Hugo Bergdahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av hotet om nedläggning av ASSI Timbers sågverk och Royal Boards boardfabrik i Skinnskatteberg. Jag har erfarit att det inom både Swanboard, som är ägare till Royal Board, och ASSI, som är ägare till ASSI Timbers sågverk i Skinnskatteberg, pågår diskussioner om dessa företags framtida struktur. Jag avser inte att närmare kommentera dessa diskussioner eller det tänkbara resultatet av dem. Självklart följer jag dock frågans utveckling med stor uppmärksamhet, eftersom regeringen lägger stor vikt vid sysselsättningssituationen i Bergslagen.

Fru talman! Milt uttryckt tycker jag det var ett intetsägande svar. Jag vill ändå kommentera frågan och konstatera att Skinnskattebergs kommun är en av landets minsta. Den har drygt 5 000 invånare. Boardfabri ken och sågverket spelar en helt avgörande roll när det gäller att upprätthålla sysselsättningen i kommunen. En nedläggning av dessa två företag — som har antytts från olika håll — skulle bli ett svårt slag för de människor som har sitt arbete vid företagen. Därmed skulle det också bli stora problem för kommunen. Jag tycker att regeringen måste känna ett speciellt ansvar för de här två företagen, eftersom de i stort sett är helstatliga. Regeringen har tidigare valt handlingslinje när det gäller att gripa in vid tillfällen då sysselsättningen varit starkt hotad i olika bygder. Därvidlag kan Uddevalla och Malmö vara exempel på orter där regeringen genom s.k. paketlösningar tillfört orterna nya friska arbetstillfällen.
Fru talman! Som jag framhöll i mitt svar har jag erfarit att det såväl inom Swanboard som inom ASSI pågår diskussioner om dessa företags framtida struktur. Min mycket bestämda uppfattning är att det vore klart olämpligt av industriministern att gå ut och kommentera dessa diskussioner utifrån tänkbara utfall. Det skulle knappast gagna Skinnskattebergs kommun eller anställda i berörda företag, och det tycker jag faktiskt att Hugo Bergdahl borde inse. Jag vill rätta en uppgift från Hugo Bergdahl. Det gäller uppgiften att Royal Board inte är helstatligt. Låt mig, fru talman, få tillägga att jag utgår ifrån att Hugo Bergdahl i en situation där det skulle bli personalneddragningar vid fabrikerna kommer att lägga ner stor möda på att få det privata näringslivet att etablera sig i Skinnskatteberg och att jag i den diskussionen med det privata näringslivet slipper att stå ensam här i kammaren och uppmana de privata företagen att ta ett ansvar. Det är gång efter gång som jag har tvingats konstatera att de borgerliga ledamöterna, som kritiserar regeringen i olika strukturfrågor, lyser med sin frånvaro när det gäller att ställa det privata näringslivet till ansvar. Jag hoppas verkligen och utgår ifrån, Hugo Bergdahl, att i en situation då Skinnskatteberg skulle drabbas av ytterligare motgångar kommer Hugo Bergdahl att finnas med i första ledet när det gäller att jaga det privata näringslivet till insatser i Skinnskatteberg och övriga Bergslagen. Göm er inte då, Hugo Bergdahl!
Fru talman! Industriministern bör inte rätta något som jag inte har sagt. Jag uttryckte mycket klart att de två företagen i stort sett var statligt ägda. Jag är mycket väl medveten om att ett av företagen har ett mindre inslag av privat ägande. Om detta kan vi vara överens. Jag kan inte låta bli att kommentera detta att industriministern inte i dag vill säga något i den här frågan. När vi hade problem i Uddevalla och Malmö var det en ganska omfattande debatt kring frågan om hur det hela skulle lösas och i vilken omfattning privata delar av näringslivet skulle gå in. Prot. 1986/87:105 Jag tror att det skulle vara bra om industriministern lyfte litet grand på 9 april 1987 locket och informerade om vilka lösningar som kan vara aktuella. Jag tror att det är bra att föra en debatt, även om man inte i dag är framme vid att presentera konkreta förslag.
Fru talman! Får jag rätta Hugo Bergdahl på denna punkt. Hugo Bergdahl säger nu att det enbart är ett mindre inslag av privat kapital i Royal Board. Det är en oriktig uppgift. Staten har inte majoritetsägande i Royal Board utan har 36—37 96 av aktierna i företaget. Merparten av aktierna är i privat ägo. Det står Hugo Bergdahl fritt att ringa upp de privata ägarna. De behöver inte stå till svars här i kammaren, men man kan ringa upp dem och diskutera. Det är alltså inte korrekt att hävda att Royal Board är ett statligt företag. Den uppgiften är felaktig.
Fru talman! Jag vill än en gång upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande. Om man lägger ihop de båda företagen finner man att den statliga andelen är större än den privata. Industriministern vill att jag skall ringa upp de privata företagen. Jag tycker nog att industriministern överdriver mina möjligheter att avgöra de här frågorna. Det är regeringen som bär det yttersta ansvaret för att lösa problemen. Jag tycker att man i regeringen borde kunna deklarera att man är intresserad av att diskutera olika lösningar, t.ex. åtgärder av den typ som vidtogs i Uddevalla och Malmö.
Fru talman! Där kom det fram igen! När man diskuterar strukturfrågor säger en borgerlig riksdagsledamot alltid att det är regeringen och samhället som har ansvaret för alla strukturförändringar. Hugo Bergdahl kan naturligtvis lägga ihop allt näringsliv i Skinnskatteberg och dess kranskommuner och i Västmanland. Men jag tror inte att han då finner att det är en majoritet av statligt ägande i företagen. Om Hugo Bergdahl alltså går ett steg till och gör en sådan sammanslagning, kommer han helt säkert fram till att det är en kraftig majoritet av privat ägande i näringslivet i Västmanland. Jag frågar mig: Varför skulle inte Hugo Bergdahl då kunna säga att det privata näringslivet har ett ansvar för utvecklingen i Skinnskatteberg och i Västmanland? I stället tar han upp frågan här i riksdagen och säger att det alltid är regeringen, staten och samhället som bär detta ansvar. Jag är naturligtvis glad över den tillit som Hugo Bergdahl har till regeringen, industriministern och staten, men med hänsyn till att vi har en blandekonomi tycker jag ändå att det borde vara en balans i argumentationen.
Fru talman! Jag kanske inte skall använda uttrycket beklämmande, men jag tycker att det är överraskande att industriministern försöker skylla ifrån 33 sig. Jag vill upprepa: Regeringen bär det yttersta ansvaret och bör träda in i sådana här situationer. Man kan inte vända sig till oppositionen och säga att det är vårt ansvar. Jag är beredd att göra vad jag kan för att tala med näringslivets folk i Västmanland, men om industriministern kräver att vi skall ha det yttersta ansvaret då går han för långt. Det är regeringen som har ansvaret för att lösa sådana här problem i de olika bygderna.

Fru talman! Bruno Poromaa har frågat mig om jag avser ta initiativ till att de fackliga organisationerna får representation i styrgruppen för forskningsprojektet Gruvteknik 2000. Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen föreslagit att medel anvisas till styrelsen för teknisk utveckling för att finansiera statens andel i forskningsprojektet Gruvteknik 2000. Det är ett för staten, gruvbolagen och gruvutrustningsindustrin gemensamt program. Syftet är bl.a. att utveckla brytningstekniken så att produktionskostnaderna kan sänkas markant. Projektet är resultatet av en två år lång planeringsprocess, där gruvindustrin tillsammans med högskolan i Luleå och STU har genomfört ett omfattande analysoch värderingsarbete. Projektet Gruvteknik 2000 kommer att ledas av en styrgrupp som utses av STU. Styrgruppen kommer att utgöras av representanter för de olika finansiärerna, dvs. STU, gruvföretagen, Svenska gruvföreningen, verkstadsföretag och Stiftelsen Bergteknisk forskning . Representanter från institutionerna för bergteknik, bergmaskinteknik och bergmekanik vid högskolan i Luleå kommer att adjungeras i styrgruppen. Normalt brukar inte fackliga företrädare vara representerade i den här typen av styrgrupper. Jag har emellertid erfarit att STU ser positivt på att arbetstagarna ges möjlighet att aktivt verka för genomförandet av projektet Gruvteknik 2000. STU planerar därför att låta de fackliga organisationerna föreslå personer som STU sedan kan utse som representanter för arbetstagarna i styrgruppen. Vidare kommer en representant från Gruvornas arbetsmiljökommitté att adjungeras i styrgruppen. STU kommer således att se till att de fackliga organisationerna får representation i styrgruppen för projektet.
Fru talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för det mycket positiva svar som jag nu fått på min fråga. Låt mig också uttala min och många andras stora tillfredsställelse över att det här projektet har kommit till stånd. Regeringen bidrar med att svara för en del av de stora kostnaderna för projektet, vilket skall ses som ytterligare ett bevis bland många andra på att regeringen ser gruvindustrin som en mycket viktig näring. Att stärka gruvindustrins konkurrenskraft ute på världsmarknaden är helt — Prot. 1986/87:105 naturligt och av lika stort intresse för företagen som för de anställda. Av den = 9 april 1987 anledningen måste även de anställda aktivt få delta i utvecklingsarbetet. Det svar som jag nu har fått verifierar att industriministern delar min uppfattning. Omark sameleryid
Fru talman! Lennart Alsén har frågat försvarsministern vilka initiativ och åtgärder regeringen tänker vidta för att tillse att Karlskronavarvets produktionssvacka 1989-1990 fylls ut. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I 1983 års varvsproposition betonades vikten av att statsmakterna tillförsäkrade Karlskronavarvet rimlig beläggning. Karlskronavarvets inriktning är tillverkning, ombyggnad och underhåll av fartyg för den svenska marinen. Karlskronavarvet har under de senaste åren intensifierat utvecklingen avseende skrovtillverkning i glasfiberarmerad plast samt snabbgående katamaraner för såväl civil som militär användning. Vidare har Karlskronavarvet ökat sin bearbetning av exportmarknaden. Jag utgår ifrån att berörda försvarsmyndigheter och Karlskronavarvet gemensamt anstränger sig för att minimera de negativa effekterna av nämnda beläggningssvacka.
Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det är emellertid sällsynt magert. Egentligen sägs ingenting där om vad som skall hända med Karlskronavarvet. I det riksdagsbeslut som har reglerat skrivningen i industriministerns svar på min fråga nämns faktiskt siffran 1 200 man när det gäller antalet anställda vid Karlskronavarvet som en ”riktsiffra” att hålla sig till. Den beläggningssvacka som Karlskronavarvet står inför är så pass djup att i stort sett hälften av det antalet riskerar att få gå. Situationen är alltså mycket allvarlig. Personalen har vid flera tillfällen uttryckt sin oro. Vi kan inte svära oss fria från ansvar — alla politiskt intresserade har ett ansvar för Karlskrona och Karlskronavarvet. Karlskrona är kanske den stad i Sverige som i dag har den mest utsatta positionen. Vi tackar gärna för det Blekingepaket som industriministern vänligt nog kom ner till oss med, men det är av intet värde när man samtidigt bara inom loppet av ett år ser till att 400-500 man kanske försvinner från varvet. Jag vill fråga industriministern: Finns det inte anledning att se över den marina verksamheten, där regeringen har ett direkt ansvar, t.ex. den verksamhet som för närvarande pågår vid Muskövarvet och som mycket väl kan flyttas till Karlskrona? Finns det inte anledning att se över den marina undervattensteknologin, som utan vidare skulle kunna överföras till Karlskrona? Jag vet att dessa frågor kanske bäst besvaras av försvarsministern, och jag ställde min fråga till honom. Men jag tycker att det kan vara på sin plats att regeringen vid det här tillfället genom Thage Peterson svarar på dessa frågor. Personalen vid Karlskronavarvet är verkligen angelägen om att få ett svar.
Fru talman! Det är väl ändå att underskatta regeringens åtgärder för Blekinge att säga att åtgärderna är av intet värde. Jag skulle kunna tänka mig att de inte är många nere i Blekinge som vill skriva under på det betyget. Jag har nyligen besökt Blekinge och träffat representanter för samtliga kommuner där liksom för länsmyndigheterna. Det framkom då att de åtgärder som regeringen satt in redan har visat sig få effekt på område efter område. Det konstaterande som gjordes här, att åtgärderna är av intet värde, är inte bara en överdrift utan också en stark underskattning av effekterna. Låt mig tillägga att Karlskronavarvet är starkt beroende av den marina fartygsproduktionen och det marina underhållet. Det är givet att det ur försvarets synpunkt är angeläget att kompetenta inhemska leverantörer finns att tillgå. För ett företag innebär å andra sidan ett stort beroende av försvarsbeställningar både fördelar och nackdelar. Det ger naturligtvis en viss stabilitet och relativt goda planeringsförutsättningar att ha en stor kund — och Karlskronavarvet är ett marint varv — men samtidigt måste företaget givetvis ha en beredskap för ändrade försvarspolitiska prioriteringar och de effekter detta kan leda till vad gäller leveranser till försvaret. Det är därför jag har sagt i mitt svar att det är fråga om ett gemensamt ansvar, delat mellan försvarsmyndigheterna och varvet. Återigen: Försvarsmyndigheterna och Karlskronavarvets ledning har ett gemensamt ansvar för att de negativa effekterna på företaget av den produktionssvacka som nu kan förutses blir så små som möjligt. Jag utgår från att parterna är väl medvetna om detta.
Fru talman! Industriministern säger att man kan utgå från att de berörda vidtar åtgärder som gör att svackan fylls ut. Men anledningen till att jag står här i dag är just att vi inte ser några tecken i skyn som tyder på att de berörda kan hitta på någonting. Det innebär en risk för att fr.o.m. 1988 års ingång 400-500 anställda vid Karlskronavarvet måste gå. Regeringen har via Svenska Varv insyn och möjligheter att vidta åtgärder. Det är nu åtgärder måste vidtas, det är nu man måste ha beställningar på Karlskronavarvet. Det går inte att vänta på att man överlägger om vad som skall göras. Vi vet att från 1990, 1991 eller kanske 1992 har Karlskronavarvet en relativt hygglig beläggning. Det är marinen som har huvudansvaret. Det är marinens beställningar som har minskat så till den grad att den här svackan har uppstått. I den situationen anser jag att regeringen har ett ansvar, och det måste den ta.

Fru talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag nu är beredd att hjälpa till med ersättningsindustri till Ljusnarsbergs kommun. Bakgrunden till frågan är nedläggningen av Uddeholm Strip Steel AB i Bångbro och mitt tidigare svar i mars förra året till Karl-Erik Persson med anledning av den då aviserade nedläggningen. Jag svarade då att regeringen utgick ifrån att Uddeholm Tooling AB och Sandvik AB som ägare till Uddeholm Strip Steel skulle se till att ny sysselsättning tillfördes kommunen. Jag kan nu konstatera att Uddeholm Strip Steel har bildat ett fastighetsbolag som har till uppgift att hyra ut lokalerna i Bångbro. Vidare har Uddeholm Strip Steel lovat att genomföra en grundläggande upprustning av lokalerna. Bolaget har också engagerat sig för att tillföra lokaler för nya företag och nya verksamheter. I ett inledningsskede kommer bolaget att tillämpa en rabatterad hyresnivå. Förutom dessa åtaganden har Uddeholm Strip Steel för avsikt att tillsammans med Bruksinvest AB bilda ett investmentbolag vars uppgift blir att tillskjuta riskkapital i små och medelstora företag i regionen. För att få ersättningsindustrier och nya företag till Ljusnarsbergs kommun har jag tidigare förklarat att regeringen är beredd att medverka med generöst regionalpolitiskt stöd till sunda och bärkraftiga projekt. Detta uttalande gäller givetvis fortfarande. Regeringen är också beredd att medverka med lokaliseringsstöd för anordnande av nya lokaler för småföretag om så skulle behövas. Regeringen följer utvecklingen i Ljusnarsbergs kommun med stor uppmärksamhet.

Fru talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Jag konstaterar: från industriministern intet nytt. Ljusnarsbergs kommuns kamp är som Davids kamp mot Goliat. Efter kommunens uppvaktning av Uddeholm Tooling i Munkfors och Sandvik AB kan man konstatera att därifrån kommer ingen hjälp med ny sysselsättning i Ljusnarsberg — det har gjorts klart. Därför är det så mycket svårare att förstå industriministerns och regeringens passivitet när det gäller att få sysselsättning till kommunen. Det svar jag fick förra gången kunde ändå tolkas som att regeringen skulle kunna hjälpa till med någon sysselsättning. Som lök på laxen kommer planerna på en nedläggning av Grängesbergsgruvan att ytterligare drabba Ljusnarsberg. De oroligheter som nu förekommer på Storalene i Ställdalen kan också försämra situationen i Ljusnarsberg. Att industriministern inte ens var i kammaren i går när debatten fördes om en nedläggning av Grängesbergsgruvan tycker jag är bevis nog. Industriministern hoppades bara att företag med verksamhet i kommunen skulle tillföra kommunen någonting nytt, men så är inte fallet. Regeringen brukar bli beskylld för att föra en sorts strutspolitik och för att 37 så att säga gömma huvudet i sanden. Men det vill jag inte beskylla regeringen för. Jag tycker dock att man verkar vara både blind och döv. Man ser ju inte den verklighet som gäller i kommunerna i Bergslagen. Eller är det kanske tvärtom — dvs. att man både hör och ser men inte vill göra någonting?
Herr talman! Karl-Erik Persson har inte frågat mig varför jag inte var i kammaren i går. Men eftersom han förde det på tal, måste jag tillåta mig att göra en kommentar. Karl-Erik Persson angrep mig nu — och jag har även tidigare blivit angripen — för att jag inte var här i går och lyssnade på och deltog i kammarens debatt. Det gällde då ett förslag från ett enhälligt näringsutskott, och jag hade träffat en överenskommelse med näringsutskottets ordförande om att jag inte behövde vara i kammaren då med hänsyn till att jag sedan lång tid tillbaka var inbokad på företagsbesök och en näringslivskonferens i Östergötland. Bokningarna gjordes faktiskt strax efter sommaren förra året. Det finns alltså skäl och motiv till att jag måste sköta mitt arbete som industriminister också när det gäller andra ämnesområden än de som togs uppi går här i kammaren. Svensk industri består faktiskt, Karl-Erik Persson, inte bara av ståloch gruvnäringen. Det finns också andra stora industrigrenar som en industriminister med jämna mellanrum måste besöka och ha kontakter med. Jag måste alltså med kraft tillbakavisa den insinuation som riktades mot mig i går — och även i dag i och med Karl-Erik Perssons uttalande här — för att jag skulle vara ointresserad av den fråga som behandlades i går och där en stor majoritet i riksdagen röstade för utskottets förslag. Jag vill också tillbakavisa Karl-Erik Perssons påstående att regeringen visar passivitet i Ljusnarsbergsfrågan. Det är felaktigt. Regeringen har på område efter område gjort insatser till förmån för Ljusnarsberg. De insatser som företagen nu gör är ett resultat av regeringens insatser och förhandlingar. Jag tycker att också Karl-Erik Persson har ett ansvar för utvecklingen i Ljusnarsberg. Lokala och regionala riksdagsmän har ju stora möjligheter att på hemmaplan vara med och samla näringslivet till insatser utifrån de lokala förutsättningarna. Det gäller alltså att inte bara uppträda i riksdagens talarstol.
Herr talman! När det gäller motiven till att industriministern inte var här i går förstår också jag att det kan komma saker och ting emellan som gör att man måste ändra på tidigare fattade beslut. Men det här är ju en oerhört viktig fråga. Det gäller alltså basnäringarna i en så hårt drabbad region som Bergslagen. Det finns ju ändå planer på inskränkningar. Det kan vi inte komma ifrån. Saker av gigantiska format kommer att ske, om den här utvecklingen får fortgå. Därom vet vi — dess värre — inte någonting i dag. Så till gruvoch stålnäringen. I Bergslagen finns det tyvärr inte några andra industrier än dessa näringar. När det gäller mitt engagemang i just